Fru talman! Karin Åström har frågat mig dels vilka överväganden som legat till grund för mitt beslut att inte tillföra Forska och väx några resurser för innevarande år, dels vilka konsekvenser jag bedömer att omfördelningen av 50 miljoner inom Vinnovas anslag fått för övriga industrinära forskningsprogram. Jag vill inledningsvis framhålla att regeringen har genomfört precis det som anfördes i näringsutskottets betänkande med anledning av budgetpropositionen för 2007. Forska och väx finansieras tills vidare inom ramen för Vinnovas anslag till FoU. Och regeringen har återkommit till riksdagen beträffande den fortsatta finansieringen. Regeringen genomför nu en politik som ska göra Sverige till ett av världens bästa länder att starta och driva företag i och som ska ge fler jobb. Ett antal åtgärder genomförs successivt för att förbättra företagens villkor, inte minst vad gäller de små och medelstora företagen. Dessa insatser ger ökade möjligheter för företagen att avsätta resurser för att satsa på till exempel forskning och utveckling. Inte desto mindre har programmet Forska och väx varit mycket populärt och fått stor uppmärksamhet. Det är en forsknings och utvecklingssatsning som delvis nått en ny grupp, nämligen små och medelstora företag med ingen eller begränsad erfarenhet av att använda FoU i sin verksamhet. Utifrån detta har regeringen också föreslagit en fortsatt finansiering av programmet från och med 2008. Men man ska veta att bidraget också går till många små och medelstora företag som även skulle kunna få stöd genom andra av Vinnovas satsningar. Om programmet varit framgångsrikt även mätt i effekt på tillväxt och sysselsättning återstår att se. Det är ännu för tidigt att kunna se några sådana resultat. Jag känner inte till hur Karin Åström definierar industrinära forskningsprogram. Men Vinnova har för 2007 en budget för behovsmotiverad FoU på 1,4 miljarder kronor. I regeringens direktiv till Vinnova ligger att minst en fjärdedel av verksamheten ska bli föremål för omprövning och nya beslut varje år. Inom ramen för detta finns det goda möjligheter att göra omprioriteringar, vilket jag också försäkrat mig om i samtal med generaldirektör Per Eriksson.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, om än jag inte är fullt nöjd, för jag vill verkligen veta vilka överväganden ministern gjorde när ni helt enkelt plockade bort 100 miljoner detta år för det enormt framgångsrika småföretagarprogrammet Forska och väx. Hur tänkte ministern? Sverige behöver fler småföretag som bedriver forskning. De ger viktig produktutveckling, och det händer mycket inom exempelvis miljö och bioteknik. Detta stärker oss i den internationella konkurrensen och det ger fler jobb. Det var därför viktigt för den socialdemokratiska regeringen att satsa resurser på att bygga upp Vinnova, då särskilt till det nya programmet Forska och väx. Det har haft en otrolig framgång under år 2006. Vi ville faktiskt dubblera anslaget ytterligare till 200 miljoner kronor per år från och med 2007. Men vad hände? I den borgerliga budgetpropositionen efter valet i höstas var plötsligt 100 miljoner till Forska och väx borta. Ministern och statssekreteraren Jöran Hägglund sade vid flertalet tillfällen att det blivit en miss och att pengarna skulle återföras i vårbudgeten. Vinnova, som är den myndighet som handlägger detta, informerade också oss i näringsutskottet om att de var trygga med att de missade 100 miljonerna skulle återföras i vårbudgeten. Så vad gjorde de? I god tro gick de vidare, och de uppmanade småföretag att komma in med ansökningar för år 2007. I april kom regeringens vårbudget, och 100 miljoner saknades fortfarande för det här året. Vinnova hade vid denna tidpunkt fått in hela 360 ansökningar från småföretag om intressanta forskningsprojekt. För att över huvud taget kunna fortsätta med forskningen gjorde de hastiga omprioriteringar. Det drabbade givetvis andra viktiga verksamheter, bland annat det som sker inom bio och miljöteknik. Nu drivs Forska och väx på halvfart. Jag tycker att det är mycket olyckligt. De kunde endast bevilja 39 småföretags ansökningar om fina forskningsprojekt. Fru talman! Det här handlar om mycket intressant forskning, exempelvis framtagande av elfria värmepumpar, framtagande av prototyp för en mer bränslesnål bil, övervakning av intensivvårdspatienter med hjälp av mikrodialysteknik och så vidare. Listan på intressanta forsknings och utvecklingsidéer i småföretag är jättelång. Dessa tycker jag att vi ska stötta. Min fråga blir därför igen: Vad gjorde ministern egentligen för övervägande när ni plockade bort hela 100 miljoner från forskningen i småföretagen för 2007?
Fru talman! Vinnovas anslag är inte något litet, fjuttigt anslag. Det är 1,4 miljarder. Regeringen tillför ytterligare resurser till Vinnova eftersom vi tycker att det är en viktig verksamhet. Vad jag kan se har det inte varit motsvarande tillförsel från den socialdemokratiska sidan om vi tittar över åren. Vi följer också riksdagens beslut som säger att vi långsiktigt ska klara finansieringen, och det gör vi också i budgeten. I sammanhanget kan man konstatera att 100 miljoner av 1,4 miljarder inte är någon stor summa. Det som har skett hos Vinnova, och det vi har försäkrat oss om, är att man också klarar dessa program framöver. Man har gjort det genom att använda en del av anslagskrediten, man gör en del förskjutningar över årsskiftet och så vidare. Det är också viktigt att komma ihåg att det som Karin Åström nämner i form av forskning handlar om energiforskning och miljöteknik. Regeringen tillför pengar på båda de områdena och gör det också möjligt via Energimyndigheten. Vi ska komma ihåg att det inte bara är Vinnova som satsar på forskning. Energimyndigheten har hela området på energisidan där vi tillför och ökar resurserna. Där är många småföretag involverade. Samma sak gäller Nutek som också har ett program för småföretag. Det regeringen gör, sett i relation till vad den socialdemokratiska oppositionen anger, är att ha mer anslag till denna typ av forskning än vad Socialdemokraterna har. Till det ska läggas hela det program för småföretagsutveckling som vi har lagt fram. När företagen kan tjäna mer pengar och när man kan jobba mer med att utveckla sina produkter eftersom man har bättre marginaler finns det också ökade förutsättningar för företagen själva att göra saker och ting. Utöver det finns Almis rådgivning som riktar sig till småföretagen. Där finns många gånger denna typ av utvecklingsprogram. Vi har strukturfondsprogrammen som finns inom de regionala tillväxtområden som också har olika program på området. Det är alltså inte så att småföretagen går lottlösa. När företagen jämför de enstaka förslag som Socialdemokraterna har med regeringens omfattande program för att stödja de små och medelstora företagen, också när det gäller forskning, är man utifrån företagarsynpunkt mycket nöjd med det regeringen gör. Det är de reaktioner som vi får.
Herr talman! Jag delar inte synen i det sista inlägget. Jag har fått den motsatta synen, särskilt från småföretagarna. Man är inte nöjd med regeringens politik. Det är mycket ord. Handlingen verkar inte alls hänga ihop med orden i ministerns vardag. 100 miljoner till småföretag är en jättestor och viktig summa för att de ska kunna fortsätta att vidareutveckla sina produkter. Sista veckan i april var ministern på konferens om innovation och teknologi i Kista. Där lyfte ministern bland annat fram Forska och väx som en av regeringens stora satsningar, och detta bland annat för att man ska stödja exportinriktade småföretag så att de kan ta sig ut på marknaden. Herr talman! Vad menar ministern? Hur hänger ministerns resonemang ihop? Regeringen har hittills försämrat för småföretagen. Ni har plockat bort 100 miljoner från framgångsrika Forska och väx. Ni har halverat anslaget till export och investeringsfrämjandet, Exportrådet, som framgångsrikt har jobbat för att hjälpa småföretag med etablering på nya marknader. Ni har dessutom höjt arbetsgivaravgiften för landets småföretagare från årsskiftet. Orden och den konkreta handlingen ute i småföretagarens vardag hänger inte ihop. Jag har funderat mycket på detta. Kan det vara på det viset att de 100 miljoner som skulle gå till Forska och väx och till satsning på småföretag är de 100 miljoner som ni nu har avsatt för att köpa in konsulter som ska hjälpa till att rea ut våra statliga bolag, svenska folkets tillgångar? Kan det helt enkelt vara en sådan märklig prioritering som regeringen har gjort? Jag vill ha mer djup i dina ord och tankar, Maud Olofsson, och jag vill veta vilka överväganden du gjorde när du plockade bort de så viktiga 100 miljonerna från småföretagen.
Herr talman! I mina kontakter med företagen är de otroligt nöjda med de program som regeringen lägger fram. Jag skulle vilja ställa en fråga till Socialdemokraterna och Karin Åström. Att vi plockar bort förmögenhetsskatten ger svenska investerare möjlighet att investera i små och medelstora företag - just i den typ av satsningar som Karin Åström talade om. Är Socialdemokraterna beredda att stödja en sådan satsning som direkt ger resurser till företag att investera i ny teknik och nytt kunnande? Förslaget att ta bort sjuklöneansvaret minskar kostnaderna och ökar möjligheterna för människor som har handikapp eller kroniska sjukdomar att komma in på arbetsmarknaden. Är Karin Åström beredd att stödja en sådan åtgärd som underlättar för småföretagen? Vi har sänkningen av arbetsgivaravgiften för tjänsteföretagen, skattereduktionen för hushållsnära tjänster, reformeringen av 3:12-reglerna och lärlingsutbildningen som genomförs nu. Alla dessa åtgärder har vi lagt fram som förslag. Om det skulle finnas någon trovärdighet i det totala företagsprogrammet från Socialdemokraterna skulle Karin Åström här och nu säga att de stöder allt detta plus det som Socialdemokraterna vill. Sanningen är att ni plockar ut några saker som ni själva tycker är viktiga. Sedan säger ni nej till alla de övriga företagsåtgärderna som regeringen har lagt fram. Det är viktigt att säga, och det genomskådar företagen. När det gäller forskning i småföretag har alliansen meddelat att vi tänker se över möjligheten att göra avdrag för donationer till forskning av olika slag. Det skulle vara intressant att höra vad Socialdemokraterna tycker om det. Ska man kunna göra den typen av insatser för att stödja forskningsinsatser och få fram ny kunskap? Karin Åström säger att vi ska använda pengarna till att rea ut statliga företag. Låt mig en gång för alla säga att vi inte tänker rea ut några statliga företag. Det var Björn Rosengren som gjorde det. Denna regering har mycket mer kompetens på området. Vi ser värdet i bolagen, och vi tänker se till att få bra betalt eftersom det är skattebetalarnas pengar. I grunden känner jag mig otroligt trygg med de åtgärder som vi hittills har genomfört för de små företagen. De känner också den trygghet och tilltro till de små företagen som denna regering har. Jag tror att Socialdemokraterna har en del att bevisa när det gäller trovärdigheten gentemot svenska småföretag.
Herr talman! Det är fortfarande mycket ord och lite handling från ministerns sida. Jag kan referera till en mängd artiklar som jag har läst. Senast i förra veckan var det framgångsrika småföretagande kvinnor som kritiserade regeringens politik när det gäller satsningar på kvinnligt företagande och synen på vad man tänker göra med detta. Det finns alltså mycket kritik mot de förslag som ni har lagt fram och som är offentliga. Kompetensen köper ni er. Använder ni de 100 miljoner som gick till Forska och väx för att betala kompetensen som ni ska ha för att sälja ut de statliga bolagen? Är det så enkelt? Vi tycker att småföretagens forskning och utvecklingsverksamhet behöver ta fart. De ska vara konkurrenskraftiga i morgon. Vi vill att man satsar mer på kvalitet i forskning och utveckling i småföretag och inte gör som regeringen nu gör, nämligen har mer fokus på att satsa på olika typer av nya servicenäringar som i er politik kommer att innebära nya låglönemarknader. Vi ville dubbla anslaget till Forska och väx till 200 miljoner per år, men ni plockar bort 100 miljoner från forskningen i småföretag. Ni har höjt arbetsgivaravgiften, och ni har halverat budgeten för export och investeringsfrämjande insatser till småföretag. I stället för satsningar på småföretag blir det faktiskt mindre för dem. Herr talman! Jag får fortfarande inte ihop ministerns ord med konkret handling.
Herr talman! Jag tror inte att Karin Åström inte får ihop det. Jag tror att hon ogillar mina förslag, och det har jag full respekt för. Vi tycker olika. Jag kan bara konstatera att jag inte fick något svar när det gäller förmögenhetsskatten, när det gäller 3:12-reglerna och när det gäller sjuklöneansvaret. Det besked jag fick var att ni inte tycker att man ska sänka arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn och hushållsnära tjänster. Det är väl rätt bra om företagarna i Sverige får reda på det. När det gäller kvinnors företagande känner jag mig otroligt trygg i de program som vi lägger fram: 100 miljoner kronor per år - utöver de satsningar som vi gör i många andra program för att stärka kvinnors företagande, och tjänstesektorn är en sådan bransch. Jag tycker att det är viktigt att säga att landets småföretagare ser att det inte bara är enstaka åtgärder som behöver genomföras utan det är en mängd olika åtgärder som stärker företagandet i Sverige alltifrån förmögenhetsskatt till 3:12-regler och sjuklöneansvar. Vi kommer att gå vidare med regelförenklingsarbete, med skattesänkningar, med att göra det roligare, lönsammare och enklare att vara företagare i Sverige. Jag känner mig trygg i förvissningen att vi också kommer att nå resultat.